Herr talman! Det är ju tråkigt att timmen är så sen att vi inte kan föra en mer fördjupad och ingående debatt om den problematik som behandlas under denna punkt i utskottsutlåtandet. Herr Ericsson i Åtvidaberg framhöll inledningsvis att den motion han hade väckt egentligen gällde ett djupare problem än utställningen i Osaka. Han uppehöll sig ganska ingående vid möjligheten att vidga marknadsföringen av de svenska exportprodukterna. Jag tror att herr Ericsson slog in öppna dörrar när han talade om behovet av marknadsföring av de svenska exportprodukterna. Jag tror inte man skall generalisera när man skildrar en del företeelser som förekommit på reklamsidan. Den kritik som har riktats mot dylika fall gäller inte all marknadsföring. De insatser som har gjorts från samhällets sida har väl ändå varit ett uttryck för att man tillmäter marknadsföringen av de svenska exportprodukterna väsentlig betydelse. Herr Ericsson vitsordade ju att det varit ett utomordentligt gott samarbete mellan samhället och det svenska näringslivet i detta avseende. Men jag kan hålla med herr Ericsson om att det skulle gå att ställa mera pengar till förfogande, och med betydligt större belopp kan man göra ytterligare propaganda. Men det här är en avvägningsfråga. Jag förmodar att herr Ericsson som företagsledare, när han gör upp företagets budget, finner många punkter där han kanske skulle vilja göra litet mer men där det ekonomiska utrymmet inte tillåter det. Det är likadant med samhällets budget. Det finns många olika intressen som trängs och för vilka man önskar ett ökat utrymme. Det blir till slut fråga om en avvägning mellan i och för sig önskvärda saker. Skulle man tillgodose alla önskemål på det sätt som specialisterna inom respektive område förordar, misstänker jag att det svenska näringslivet skulle få en skattebelast ning som eliminerade resultatet av en effektivare marknadsföring. Det råder alltså inga delade meningar om betydelsen av en effektiv marknadsföring, men vi bör komma ihåg att det här ifrågavarande anslaget gäller inte marknadsföringen i stort, utan det avser vad någon har kallat marginella kostnader. på den totala marknadsföringen i världen. Huvuddelen av kostnaderna ligger ju på den svenska exportindustrin, men samhället ger stöd i vissa fall, särskilt när man vill lansera någonting nytt, och då tas pengar ur de medel som här anvisas. Också på utrikesdepartementets huvudtitel anvisas medel för exportfrämjande åtgärder. Detta är ett uttryck för en vilja att medverka, även om vi inte på varje punkt kan gå så långt som de mest intresserade önskar. När herr Ericsson i Åtvidaberg talade om marknadsföringens stora betydelse på ett sätt som om det skulle finnas ett motstånd mot en dylik verksamhet, slog han in öppna dörrar, ty slutligen gäller det att göra en avvägning inom ramen för de resurser som vi har. Sedan tycker jag att herr Ericsson mot bakgrund av den utveckling som förevarit på den svenska exportens område inte bör måla i fullt så dystra färger. Exporten ökar ju ändå rätt hyggligt. Att konkurrensen på världsmarknaden är hård är ingen nyhet — det har den alltid varit, och den tekniska utvecklingen går ganska parallellt i de industrialiserade länderna, så att de blir ungefär jämbördiga i konkurrensen. Herr Sjönell anförde som ett exempel att vår export i förhållande till befolkningstalet är betydligt större än den franska. Det är väl också ett uttryck för effektiviteten i marknadsföringen av svenska produkter. Herr Lothigius sade, att om vi hade haft en annan organisation, skulle vi möjligen ha kunnat fördubbla vår träexport. Ja, jag får väl säga som finansministern sade vid ett tillfälle, att om inte om hade varit, hade man kunnat segla över Atlanten på ett järnspett. Det är detta förargliga »om» som begränsar rörelseförmågan i vissa situationer. Det är tacknämligt att man även på detta område bygger upp en verksamhet, och jag vet att den svenska träindustrin inte varit helt utan kontakter utomlands. Den marknadsföring som bedrivs i viss ökad omfattning är alltså inte någon ny verksamhet, utan den har förekommit under årtionden tidigare. Herr Lothigius hälsade med tillfredsställelse att handelsdepartementet genom att utnyttja handelsoch sjöfartsfonden hade ökat anslagen med 1 miljon kronor. Men han framställde det ungefär som om handelsdepartementet på något sätt hade ångrat sig sedan huvudtiteln lämnats. Herr Lothigius känner ju lika väl som jag till att det var en fastighetsaffär som frigjorde betydande belopp och möjliggjorde för handelsministern att presentera tillägg på en hel del av de poster som förekommer i huvudtiteln. Jag tycker inte man skall beskriva detta på det sätt herr Lothigius gjorde. Det som skett i detta sammanhang är väl också ett uttryck för det positiva intresse som finns för att skapa ökade resurser åt denna så betydelsefulla verksamhet. Herr talman! Med stöd av vad jag anfört hemställer jag om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker nog inte att man kan tala om att slå in öppna dörrar här. I så fall måste man ju medvetet ha uppfattat att intresset från myndigheternas sida är så starkt. Det är inte fråga om något motstånd, herr Lindholm, det vill jag säga. Men det slumrande intresse som finns skulle man vilja väcka och öka en eller ett par grader. Det kallar jag inte att slå in öppna dörrar. Tvärtom vill jag markera att vi sitter i samma båt, och jag vill också markera en annan sak. Det är inte om situationen under 1969 eller 1970 jag talar utan om det klimat jag tror vi får möta under 1970-talet som jag ser det som industriman. Det är inte för nuet som vi laddar upp utan för en — även ganska näraliggande — framtid. Jag vill också poängtera att samarbetet varit gott, men jag vill ha det ännu större. Jag vill inte se en sådan utveckling som en kostnad, herr Lindholm, därför att jag tror det gäller en ovanligt vettig investering. Den skulle egentligen göras på kapitalbudgeten och inte på driftbudgeten, men det lär väl inte gå. Vidare tycker jag nog att vi i detta land är ovanligt nationella i vårt tänkande. Någon har uttryckt det så att vi lever väl mycket liksom i en ankdamm, Det är klart att vi har nationella frågeställningar som griper oss, men vi får fördenskull inte glömma bort att 40 procent av den svenska produktionen skall utanför landets gränser. Jag förstår också att myndigheterna ansett att det ligger något i motionens yrkande eftersom samvetet tydligen gjort sig kännbart och en miljon kronor har plockats fram. Jag är utomordentligt tacksam för detta. Jag vill inte att vi här skall ha en debatt där vi anklagar varandra — vi sitter ju i samma båt. Kan vi inte i stället samla oss till en gemensam uppladdning inför nästa verksamhetsår med förhoppningen att vi då skall få gehör för de här frågeställningarna?
Herr talman! Det är riktigt som den värderade ordföranden i femte avdelningen säger: en fastighet såldes i New York som gav ett utrymme på några miljoner kronor och som handelsdepartementet har plockat in på några områden. Men, herr Lindholm, det var ju en händelse, en tillfällighet att dessa miljoner kom fram. Men vi å vår sida menar att här bör det finnas en uppbyggd planering redan från början. Vi hade alltså velat se dessa dispositioner redan när propositionen skrevs, eftersom vi anser det så viktigt att just detta område får erforderligt stöd. Vi tycker inte att viljan finns i tillräcklig grad för att åstadkomma de här insatserna. Herr Lindholm sade också att om inte »om» fanns skulle man kunna fara på ett järnspett till Amerika. Ja, om inte staten hade misslyckats i sin företagsamhet och förlorat mellan 60 och 70 miljoner kronor, om inte detta hade hänt så kunde vi ju ha utnyttjat dessa pengar till en marknadsföring som för lång tid framåt skulle ha skapat ett bättre utgångsläge för hela vårt näringsliv.

Herr talman! Jag reagerade i mitt förra anförande emot herr Lothigius” sätt att skildra hur plusposten i handelsdepartementets huvudtitel hade kommit till, därför att den extra påspädning som handelsoch sjöfartsfonden fick var helt okänd vid den tidpunkt då budgeten utarbetades. Den blev känd först senare. Det är ju ändå så i budgetarbetet, att man måste göra en avvägning mellan olika utgifter, och i den avvägningen vägs alla olika intressen mot varandra. Den omständigheten att man på detta område inte har ökat mer än man har gjort är i och för sig inte något uttryck för bristande intresse. Det är därför som jag till herr Ericsson i Åtvidaberg vill säga att det inte är så att det är ett slumrande intresse som han måste väcka, utan det är en fråga om vidgade resurser om man skall kunna göra mer. Herr Ericsson kan ju inte gärna förneka att det på åtskilliga områden sker en utbyggnad för att främja en bättre marknadsföring.

Herr talman! Under senare år har konsumenternas ställning och tillvaratagandet av deras intressen blivit föremål för ökad uppmärksamhet inom det svenska samhället. En rad organ för främjande av konsumenternas intressen har tillskapats såsom t.ex. statens prisoch kartellnämnd, statens institut för konsumentfrågor, statens konsumentråd, varudeklarationsnämnden om.fl. Statsmakterna satsar också årligen betydande belopp på konsumentvaruforskning och konsumentupplysning. Det är naturligt att i ett högindustrialiserat samhälle som det svenska med dess höga levnadsstandard det överflöd av varor av alla de slag som utbjuds ställer konsumenterna inför växande svårigheter när det gäller att träffa det rätta valet vid tillfredsställandet av inköpsbehoven. De nyss nämnda konsumentupplysningsorganen har därför en mycket viktig uppgift att fylla, och de har också trots relativt små anslag utfört, och utför fortfarande, ett ytterst förtjänstfullt arbete till konsumenternas fromma. Att konsumenterna blir så välorienterade som möjligt om dagens väldiga varusortiment står emellertid inte i något motsatsförhållande till producenternas intressen. Tvärtom sammanfaller producenternas och konsumenternas intressen i långa stycken. Producenter och köpmän eftersträvar av naturliga skäl ett så gott resultat som möjligt av sin verksamhet. En tillverkare måste, om han skall ha en chans att överleva, se till att hans varor röner varaktigt förtroende hos avnämarna, och en köpman måste också skaffa sig garantier för att hans kundkrets är nöjd inte bara temporärt utan också på lång sikt. Det är inom affärslivet ett känt faktum att ju större kunskap näringslivet kan få om konsumenternas önskemål och speciella behov desto större är möjligheterna att kunna inrikta produktionen, och över huvud taget varor och tjänster som tillhandahålles, på rimliga konsumentbehov. Det finns, som jag nyss påpekat, växande krav på samhället att förstärka de organ som kan hjälpa konsumenterna att orientera sig inom ett allt större varusortiment bland vilket återfinns allt fler tekniskt komplicerade produkter. Sådana kräver en utbyggd konsumentforskning till köparnas ledning. Det är också uppenbart att det, eftersom näringsliv och konsumenter på så många sätt har gemensamma intressen, föreligger ett påtagligt behov av samråd dem emellan i lämplig form. I förevarande motionspar I:643 och II: 769 föreslås inrättandet av ett samrådsorgan mellan näringslivet och konsumenterna. Detta samrådsorgan skulle ha vissa specificerade uppgifter och vara sammansatt av representanter för produktion, handel och konsumenter. Förslaget om inrättandet av ett dylikt organ är intressant och värt att beakta. Emellertid pågår arbetet inom konsumentutredningen, och centerreservanterna anser det därför icke lämpligt att riksdagen nu fattar beslut av den innebörd, som motionärerna åsyftar, utan föreslår att utskottet avstyrker motionsyrkandet i fråga. Det torde dock vara naturligt och motiverat att riksdagen hemställer att Kungl. Maj:t uppdrar åt konsumentutredningen att ta spörsmålet om ifrågavarande samrådsorgan under övervägande, vilket föreslås i den nämnda reservationen. Det förevarande motionsparet I:643 och II: 769 är även föremål för en gemensam folkpartioch centerreservation, nämligen nr 5 vid punkten 10. Reservanterna anser att de idéer, uppslag och förslag som aktualiseras i dessa motioner och som jag nyss delvis berört är av betydelse för hela konsumentupplysningsverksamheten. Det gäller en rad förslag i syfte att stärka konsumenternas ställning, icke minst när det gäller deras förmåga att bedöma varors kvalitet och lämplighet för olika behov. Det föreslås bl.a. förbättrad lagstiftning till konsumenternas skydd, upptagande av frågor om konsumenternas valfrihet och om reklam samt om provning och om information till konsument och producent.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

Herr talman! Konsumtionssamhället tycks ha blivit ett starkt värdeladdat begrepp, som uppfattas olika beroende på vars och ens synpunkter i politiska och andra hänseenden. För många, och inte minst dem som har minnen av en tillvaro, där fattigdomen var en realitet, är konsumtionssamhället med de möjligheter och den valfrihet det kan erbjuda en förmån som man vill slå vakt om. Man ser konsumtionssamhället trots dess brister som en möjlighet för mänsklig individuell utveckling, ett hjälpmedel att förverkliga en mer omväxlande och rikare tillvaro. För andra åter tycks konsumtionssamhället betyda något nästan ondskefullt och omoraliskt — ett ständigt schackrande och säljande, en materialistisk tillvaro i stor utsträckning uppfylld av onödiga och meningslösa Ilyxartiklar. De som hävdar denna uppfattning har i allmänhet en socialistisk utgångspunkt av något slag. Resonemang av denna typ grundas ibland också på en inställning av intellektuell snobbism eller elittänkande som inte är särskilt klädsam. Den typen av kritik är svår att förstå, när man vet vilka möjligheter till ett bättre liv som hyggliga konsumtionsvillkor ger. Men det finns också andra slag av kritik. Man kan förstå dem som ser vårt välstånd i stark kontrast till svälten i u-länderna och som därvid upplever en moralisk konflikt. Det är i medvetande om detta moraliska dilemma som vi i vårt parti så starkt har strukit under kravet på en ökning av vårt bidrag till u-länderna. Att kritisera konsumtionssamhället zenom ett fördömande av den liberala marknadsekonomin anser jag vara sällsynt illa motiverat. Marknadsekonomin har varit och är en starkt drivande kraft bakom den relativt höga levnadsstandard som uppnåtts i vår del av världen. På den punkten kan man också åberopa finansministern. Det är bara i en marknadsekonomi som den enskilde kan få något mått av frihet. Den friheten måste vi värna. Det är det som vår motion om konsumentfrågor går ut på. Den framhåller bland annat värdet av insatser för att ge den enskilde underlag och kunskaper för väl avvägda och självständiga konsumtionsbeslut inom den privata sektorn. En sådan syn har en lång ideologisk historia inom den liberala rörelsen. Mot den står förespråkarna för olika slag av statskapi talistiska system. De fordrar en politisk styrning även av den privata konsumtionen. Låt mig ta upp en punkt i kritiken mot den liberala marknadens ekonomi och det fria konsumtionsvalet. Man säger att konsumentens fria val bara är en myt. Konsumenterna styres egentligen av producenterna, menar man. Konkurrensen är satt ur spel. Företagen och deras produktutveckling planerar sin marknad utan hänsyn till konsumenterna och manipulerar dem genom reklam. Man menar att reklamen styr konsumenterna så totalt att de inte har någon möjlighet att inse vad som är deras egentliga behov. Därför måste samhället inskrida. Det skall alltså inte bara ge bättre underlag för konsumenternas egna beslut, dess experter skall fatta beslut om vilka människornas s.k. verkliga behov är och se till att dessa och enbart dessa blir tillgodosedda. Hela denna filosofi är ett uttryck för en utomordentligt pessimistisk syn på människorna. De som angriper marknadsekonomin och det fria konsumtionsvalet gör det förmodligen därför att de ständigt tycker sig uppleva att människor väljer fel vare sig det gäller politik eller varor. Många intellektuella klandrar konsumtionssamhället, skriver Servan-Schreiber, men i själva verket kritiserar de konsumenternas fria val. En elit som anser sig känna sanningen tror sig ha rätt att påtvinga alla sin egen smak. Det är den verkliga innebörden av denna övermänniskofilosofi. För en liberal är det naturligt att i dessa sammanhang inta en helt annan och försiktig attityd och att inte ständigt försöka upphöja det egna tyckandet till eviga sanningar. Vi talar i dag om konsumentpolitik och konsumentupplysning. Den diskussionen inriktas ofta på att gälla enbart upplysning och information om den privata sektorns utbud. I själva verket förekommer ju även mycken upplysning om och kritisk granskning av det offentliga utbudet, dess innehåll, brister och förtjänster, t.ex. genom debatterna i riksdagen och genom partiernas verksamhet. Det är möjligt att lämpliga former kan finnas för en vidgad upplysning om det offentliga utbudet även på ett annat sätt och som en komplettering till den politiska debatten. För dem som menar att konsumenterna är manipulerade och aldrig kan föra sin egen talan är det självfallet ointressant att diskutera konsumentupplysning i ordets egentliga bemärkelse. De finner det naturligare att söka styra utbudet över huvudet på konsumenterna, så att dessas förment verkliga behov blir tillgodosedda. Med »verkliga behov» menas då de behov som ett antal konsumentexperter gillar. Men för oss som menar att den liberala marknadsekonomin och det fria konsumtionsvalet har en roll att spela blir det desto angelägnare att understryka behovet av en aktivare konsumentupplysning, riktad till konsumenterna själva. Det är därför som vi i en partimotion har lagt fram en serie förslag till konsumentpolitiska åtgärder. De olika konsumentupplysningsorganen gör ett utmärkt arbete, men de är ständigt hämmade av att resurserna är otillräckliga. Vi har också lagt fram förslag till mera långsiktiga åtgärder på konsumentpolitikens område. Det gäller t.ex. ett organ för samråd mellan näringslivet och konsumenterna, avsett att främja en växelverkan och en fortsatt och fördjupad dialog mellan utbudssidan och konsumenterna. Vidare menar vi att man bör undersöka möjligheterna att inrätta en särskild frivillig konsumentorganisation lik den som bedriver en så betydelsefull verksamhet i Storbritannien och USA. Vi har också rest frågan om en förbättrad lagstiftning till konsumenternas skydd. Av stort intresse i sammanhanget är den lag som genomförts i Storbritannien och vars syfte är att skydda konsumenterna mot falsk eller vilseledande beskrivning av varor. Man har i många avseenden i England nått längre än vi när det gäller konsumentpolitik. Låt mig avslutningsvis bara säga att en liberal konsumentpolitik inte kan grundas på något annat än idén om individens och den enskilda medborgarens självbestämmanderätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 b och 5.

Herr talman! Alla de problem som nu diskuteras är ju föremål för prövning i konsumentutredningen. Beträffande de samrådsgrupper som herr Sjönell talade om skall konsumentutredningen pröva förutsättningarna för att skapa sådana, och utredningen behandlar även alla andra problem som har samband med vidgad konsumentupplysning. Frågan om vidgade möjligheter för konsumenten att i en hård tid få bästa möjliga resultat ingår också i utredningen. Fru Nettelbrandt talade om liberalismen kontra någonting diffust som jag inte riktigt kunde uppfatta innebörden av. Åtminstone från vårt håll har nämligen, såvitt jag känner till, någon sådan aktivitet inte förekommit. Och jag måste säga att folkpartimotionen, som skulle haussas upp till någonting stort, innehöll ju inte precis alla dessa ting. Vid min läsning av motionen fann jag att den egentligen endast innehöll ett krav på att samhället skulle ge en betydande service åt det enskilda näringslivet. Och det skall det för all del också göra. Men om det intresse som fru Nettelbrandt talade om föreligger, får man väl utforma motionen så att det av den framgår att det är dessa intressen man syftar till. Då får ni komma igen ett annat år, men kanske konsumentutredningen då redan klarat problematiken så att samma behov av ett motionerande inte föreligger. Herr talman! Alla de ting som man här har tagit upp är redan föremål för prövning. Jag kan inte finna att det föreligger något som helst intresse av att skriva till en utredning och be denna fullgöra i direktiven ålagda arbetsuppgifter. Det bör vara utredningens sak att själv läsa direktiven. Skulle läget vara sådant att utredningen inte kan läsa direktiven, bör man hemställa om att få en annan utredning. Men då jag tror att den nu sittande utredningen arbetar samvetsgrant och har många betydelsefulla och svårlösta problem att brottas med, har jag för min personliga del ingen anledning att hysa någon som helst misstro till dess vilja att komma fram till konstruktiva lösningar på detta mycket svåra område. Jag tycker inte att dessa problem skall göras till enbart en propagandafråga, ty det är ändå vissa realiteter som ligger i botten och vilka man nu ägnar ett betydande intresse. Dessutom har det på detta område skett en betydande utbyggnad av apparaten. Vi kan gärna säga att denna liksom så mycket annat kunde vara större, men det är i avbidan på utredningens resultat som man inte velat vidta några ytterligare åtgärder. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tillät mig här säga några ord om den debatt som förts kring dessa frågor i dag. Det är ingen tvekan om att de motsättningar som finns skisseras just på detta sätt från dem som har socialistiska kännemärken. Alla de olika förslag som finns omnämnda i vår motion är redan föremål för utredning, sade herr Lindholm. Ja, till slut efter mer än ett decennium av förslag här i riksdagen har denna utredning tillkommit, och det är jag mycket glad för. Men en del av de förslag som finns tecknade i motionen kunde mycket väl genomföras utan avvaktan på utredningens resultat. Om jag hade mötts av detta svar från herr Lindholm efter 1963, när vårt förslag gjordes om tillsättande av en utredning, hade jag tyckt att det varit mer än befogat att avvakta en sådan utredning. Men sedan man väntat under mer än ett och ett halvt demennium tycker jag att det är befogat att åtgärder vidtas utan avvaktan på utredningen. Till sist sade herr Lindholm att detta inte skall göras till enbart en propagandafråga. Nej, det vill jag verkligen hoppas. Det är också därför som direkta anslagsökningar och direkta krav på vissa åtgärder från vårt håll föreslagits. Det är med andra ord vår mening att sådana åtgärder skall vidtagas och att man inte bara skall propagera för en vidgad konsumentupplysning.
Herr talman! Till fru Nettelbrandt vill jag säga att det är gammal god tradition här i riksdagen att man först klargör för sig hur saker och ting skall utföras innan man beslutar att de skall utföras.
Herr talman! Moderata samlingspartiets ledamöter har inte reserverat sig vid denna punkt i statsutskottets utlåtande, och jag skulle gärna vilja säga några ord för att undvika att kammaren får den uppfattningen att vi i allo delar socialdemokraternas åsikt om konsumentpolitikens mål och medel. Vi delar uppfattningen att man i avvaktan på konsumentutredningens betänkande — som fru Nettelbrandt nyss har talat om — inte bör föreslå ökade resurser för nästa budgetår, men vi är också medvetna om den temporära negativa effekt som ett sådant ställningstagande innebär. Konsumentutredningen, som utskottet hänvisar till, är som täckelset över en obekant staty. Vi vet inte vad som döljer sig där under, men jag vågar påstå att vi kan frukta det värsta. Jag tror att inte heller fru Nettelbrandt blir så glad när resultatet av utredningen läggs fram. Vi möter antagligen i utredningens betänkande de synpunkter som förts fram här och som så ofta förs fram, nämligen att man från socialdemokratiskt håll beklagar producentens inflytande över konsumenten, medan man samtidigt anser att konsumentens inflytande över producenten är obefintligt. Har man inte förstått att det finns ett samspel mellan producent och konsument som fortgår och måste fortgå för att garantera en fortsatt välståndsutveckling? Detta samspel blir emellertid svårare; det är med andra ord riktigt att det blir svårare att vara konsument. Detta skulle naturligtvis kunna motivera att ett samrådsorgan kom till stånd vilket föreslagits i motionerna. Men vem skulle i detta samrådsorgan representera konsumenterna? Fru Nettelbrandt talade om en frivillig konsumentorganisation, men vi har i dag inte någon sådan. Bleve det inte i stället kooperationen, de lokala konsumentkommittéerna och LO:s konsumentrörelse som skulle representera samtliga konsumenter i vårt land? Men konsumenter är vi alla. Vi har i dag inget organ som representerar oss i vår egenskap av konsumenter. Det är möjligt att utredningen tar upp detta problem och framlägger förslag — hur det än blir utformat — om hur en sådan representation skall se ut. Jag vill helt och hållet instämma i vad fru Nettelbrandt sade om att tanken på en grupp elitkonsumenter som — kanske med statlig makt bakom sig — skulle bestämma såväl vad som skall konsumeras som vad som skall produceras här i landet är avskräckande. än en gång: konsumtion och produktion hänger samman. Jag sade att det blir svårare och svårare att vara konsument. Det innebär emellertid inte att vi får omyndigför klara konsumenten. Vi har tidigare i dag talat om utbildning. Det är påfallande hur obenägna socialdemokraterna blir att föra in ett utbildningstänkande när man diskuterar konsumentpolitik. I dag ligger mycket av informationen på statens institut för konsumentfrågor och på varudeklarationsnämnden. De har stora uppgifter och dessa kommer med tiden inte att bli mindre. I väntan på utredningsförslaget avstår jag emellertid från att framställa något yrkande om höjda bidrag. Jag vill gärna också säga några ord om en fråga som inte har berörts i denna debatt — vad dessa organ skall syssla med i framtiden. En konsumentpolitisk debatt blir så lätt ideologiskt affekterad — jag skall inte använda ordet infekterad —, och man glömmer bort de konkreta förslagen. Alla vi konsumenter har behov av en väsentligt förbättrad tillgång på enkla och reproducerbara standardmetoder för egenskapsprövningar. Det är väsentligt för oss att vi får kännedom om vad det är vi köper. Jag vill också beröra kravet på ett ökat nordiskt och internationellt samarbete på varudeklarationsoch provningsområdena. Vi har nyss talat om en vidgad exportmarknad, om ökat utbyte av varor mellan länderna. Vi kommer inte ifrån behovet av internationellt samarbete också när det gäller deklarationen av varorna. Den ökade internationaliseringen av marknadsföringen gör det angeläget att vi också investerar i samarbetet mellan olika länders varudeklarationsorgan. För varudeklarationsnämnden sker detta genom ett aktivt engagemang i International Labelling Center, ILC, som är ett samarbetsorgan för de institutioner som svarar för varudeklarationssystemet i de fyra nordiska länderna samt Holland och England. I samband med att varudeklarationssystem i en relativt nära framtid torde komma att antas av fler europeiska länder kommer säkerli gen ännu fler institutioner att ansluta sig till ILC. Enbart genom ett sådant organ finns det möjligheter att utarbeta gemensamma grunddokument, på vilka vi kan basera de internationella varudeklarationerna. Detta leder fram till en enhetlighet i deklarationerna som blir en nödvändighet. Innan jag slutar vill jag, herr talman, erinra om att andre vice talmannen herr Cassel vid Nordiska rådets sammanträde framförde ett svenskt förslag om en förstärkning av det nordiska samarbetet på varudeklarationens område. Det var mycket glädjande, och jag hoppas att det resulterar i konkreta förslag att läggas fram för de nordiska ländernas parlament.

Herr talman! Under punkt 11, som avser patentoch registreringsverket, behandlar utskottet en av bl.a. mig väckt motion. I motionen har motiven för våra yrkanden klart redovisats. Vi är oroade för att det fortfarande dröjer mellan fyra och fem år, innan pa tentansökningar blir avgjorda, och vi har pekat på risken för en försämrad granskningskvalitet. Vi har också vänt oss mot departementschefens uppgifter om att en begränsad neddragning av ingenjörspersonalen bör kunna ske i samband med en naturlig avgång från verket. Trots erkännansvärda ansträngningar från patentverkets sida är alltså balansen praktiskt taget oförändrad. Jag noterar det som en framgång för tidigare allvarliga erinringar, att det nu föreslagits att verkets patentavdelning skall få ett tiotal nya tjänster. Till största delen är detta dock biträdestjänster. Vi har alltså uttryckt vår oro över att man nu allvarligt måste befara att ansträngningarna att nedarbeta balansen av oavgjorda ärenden i viss utsträckning går ut över granskningens kvalitet. Jag vill också hänvisa till att patentverket vid sin resursbedömning räknat med att systemet med nordiska patent skulle träda i kraft den 1 januari 1969. Tyvärr vet vi nu bara att denna förhoppning har grusats; ingen kan väl säga när den skall kunna infrias. Utskottet har uttalat att ett omfattande rationaliseringsarbete bedrivs inom verket i syfte bl.a. att radikalt söka minska balansen av oavgjorda patentärenden utan att kvalitetskraven eftersätts. Jag hoppas att detta sista skall uppfattas som ett direktiv till verket. Utskottet tolkar departementschefens uttalande i propositionen på sådant sätt att våra farhågor skulle kunna anses obefogade. Vi skulle gärna vilja tro att detta är fallet, och vi får väl nu vänta till nästa år och se om det händer något väsentligt när det gäller nedbringandet av balansen av oavgjorda ärenden. Vi kommer också att ha uppmärksamheten riktad på granskningskvaliteten. I motionen har vi påtalat den betydande risken för att det uppstår oklarhet om vad patenten i verkligheten innebär, därest granskningskvaliteten försämras. Detta kommer också att förorsaka betydande svårigheter vid eventuella domstolsbehandlingar av patenttvister. Att det har förekommit en försämring av granskningskvaliteten talar självfallet inte verket om, men de som har praktisk erfarenhet av förhållandena vet att detta är ett faktum.

Jag har alltså inget yrkande. Vi får avvakta och se, om man trots de uttalanden som nu görs kommer att kunna konstatera samma besvärligheter i fortsättningen och kanske en ytterligare försämring av granskningskvaliteten. Inträffar detta, får vi givetvis återkomma, men vi vill gärna hoppas och tro att det ligger någonting i vad utskottet säger om att vi kan ha överdrivit farhågorna på grund av departementschefens uttalande, att man tänker inskränka antalet ingenjörstjänster efter hand som naturlig avgång sker.

Herr talman! Att med olika medel främja idrotten är odiskutabelt — med tanke på de gynnsamma verkningarna av olika slag — en av de värdefullaste satsningar som samhället kan göra. I en tid då människorna blir alltmer stressade utgör idrottsutövning, även om den bara har motionskaraktär, en nyttig avkoppling, och i bilismens tidevarv är det helt enkelt förebyggande hälsovård att motverka bristen på kroppsrörelse genom idrottsutövning. I årets statsverksproposition föreslås att avsättningen till fonden för idrottens främjande skall ökas med 3 miljoner kronor för nästa budgetår. Tillsammans med ökningen under närmast föregående budgetår innebär detta visserligen en glädjande förstärkning, men starka motiv kan anföras som stöd för uppfattningen att den föreslagna ökningen ändå är otillräcklig. Till en början kan påpekas, att enligt departementschefen beräknas 1965 års statliga idrottsutredning bli färdig under år 1969, vilket kommer att påverka anslagen till idrotten först budgetåret 1970/71. Utredningens ordförande har emellertid under fjolåret förutskickat, att utredningen kommer att föreslå en högst betydande höjning av idrottsanslaget upp till 100 miljoner under en femårsperiod med början 1970 70. De anslagsberättigade idrottsorganisationerna skulle i så fall redan under kommande budgetår ha kunnat öka sin verksamhet. Som jag nyss framhållit är en kraftig satsning från samhällets sida på idrotten av yttersta värde ur många olika aspekter. Det finns skäl att framhålla, att i såväl Riksidrottsförbundets som Korporationsidrottsförbundets och övriga organisationers äskanden framläggs önskemål om ökat stöd till ungdomsverksamheten. Vi hade i denna kammare så sent som i förra veckan en ingående debatt om ungdomens situation varvid framkom att många ungdomar visar växande missanpassning i samhället resulterande i stegrad ungdomsbrottslighet, narkotikamissbruk och brist på arbetsvilja. Över huvud taget visar ett oroande stort antal ungdomar bristande social anpassning, ett problem som är svårt att åstadkomma en någorlunda snabb lösning av. Här kommer då idrotten in i sammanhanget med förutsättningar att framgångsrikt kunna tackla detta svåra problem. Den fysiska träning som idrottsorganisationerna kan erbjuda motverkar tillsammans med inflytandet av gott kamratskap den sociala missanpassningen och neutraliserar de olyckliga tendenser till verklighetsflykt som tar sig så många beklagliga uttryck hos många ungdomar. Aktiv idrottsutövning utgör också en berikande fritidssysselsättning i en gynnsam miljö, vilket är vad många håglösa och vilsna ungdomar behöver för att på ett aktivt sätt kunna anpassa sig i samhället. Det måste anses ytterst beklagligt om idrottsorganisationernas ur samhällets synpunkt så värdefulla ungdomsverksamhet skulle hämmas av brist på medel. Det finns i detta sammanhang anledning påpeka att Riksidrottsförbundet och Korporationsidrottsförbundet anmält behov av ökade bidrag med tillsammans 448 000 kronor just till sin ungdomsverksamhet. Planmässig fysisk träning har stor betydelse inte bara för den fysiska utan också för den psykiska hälsan och är värdefull såväl för ungdomsverksamhet som för alla andra ålderskategorier. Det gäller inte minst pensionärerna för vilkas hälsovård motionsidrott av olika slag har stort värde. I detta sammanhang bör även understrykas nödvändigheten av ökat stöd till handikappidrotten. För de handikappade utgör de former av idrottsutövning som kan anpassas till olika handikapp värdefulla och stimulerande möjligheter att bryta den påtvingade isolering dessa människor lever i, något som inte nog kan värdesättas. I motionerna 1:659 och II: 763 finns ytterligare ett antal förslag som reservanterna betraktar såsom väl underbyggda. De anser därför en höjning av anslaget till fonden för idrottens främjande utöver Kungl. Maj:ts förslag vara motiverad.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

Herr talman! Någon har sagt att den som börjar sitt anförande med att förklara att han skall fatta sig kort har redan talat för länge. Jag skall därför avstå från att säga detta. Den fråga vi nu skall ta ställning till gäller ett anslag till vår största folkrörelse, idrottsrörelsen. Men den är inte bara vår största folkrörelse utan också vår största ungdomsrörelse. Jag vill särskilt understryka detta, eftersom det just beträffande anslaget till ungdomsverksamheten råder delade meningar inom utskottet. Det skall öppet erkännas att våra oli ka bud i anslagsfrågan inte skiljer sig särskilt mycket från varandra. Skälet till detta är främst att vi är eniga om att en kraftigare höjning av det statliga stödet till idrotten på grund av budgetläget måste anstå till dess att idrottsutredningens förslag kommer upp till behandling. de — där man totalt begär cirka 10 miljoner kronor mer än vad departementschefen anvisat — trycker man särskilt hårt på ungdomsverksamheten och handikappidrotten såsom vi nyss har blivit påminda om. Detta krav anser vi reservanter vara så välmotiverat, att vi föreslår en uppräkning av anslaget med en halv miljon kronor. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 6 och vill deklarera att min uppfattning är den att det som investeras i idrottsrörelsen för att användas för ungdomsverksamhet är mycket väl använda pengar. Ett par ord också om anslagets fördelning till stöd åt boxningssporten. Även i fråga om detta finns det en reservation. Skälet till att jag inte har anslutit mig till den reservationen är inte att jag är någon boxningsfantast. Nej, skälet är att jag anser det principiellt riktigt att vi, så länge vi har amatörboxning kvar som en idrottsgren i vårt land, överlämnar till Riksidrottsförbundet att avgöra fördelningen av detta bidrag emellan de olika specialförbunden.

Herr talman! Detta är ju en punkt i handelshuvudtiteln, där vi varje år möter ett krav på ökat anslag utöver det av departementschefen föreslagna. De två senaste åren har departementschefen förordat en höjning av anslaget med inte mindre än 25 procent. Men det hindrar inte att man även i år från mittenpartiernas sida känt sig förpliktad mot sina gamla traditioner att bju da något därutöver för att på så sätt ge ett intryck av att man är mer idrottsintresserad än vi övriga i detta hus. Jag är inte riktigt övertygad om att den sortens politik går hem ens hos den mest idrottsintresserade delen av svenska folket. De flesta har säkerligen klart iakttagit att här är det fråga om ett slags överbudstaktik, som innebär att man bara skall vifta med en eller ett par miljoner mer — i år med 500 000 kronor mer. Jag tycker att man någon gång skulle kunna känna tillfredsställelse över att handelsministern har lyckats åstadkomma en så kraftig ökning som här är fallet. Den reella ökningen är inte enbart de tre miljoner som summan höjs med, utan därtill kommer att man under det följande budgetåret icke har de omkostnader som man hade för olympiaden i Mexiko. Resurserna ökas alltså i förhållande till föregående år med det belopp som deltagandet i olympiaden kostade. Herr talman! Jag tror inte att vi kan övertyga varandra på denna punkt. Om handelsministern hade höjt anslaget med 4 miljoner kronor, hade vi ändå haft en reservation om en ytterligare ökning med 500 000 kronor. Det är den enkla sanningen i denna fråga. Jag hemställer därför om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker att det är fullkomligt onödigt av herr Lindholm att ifrågasätta det ärliga uppsåtet ifrån reservanternas sida när det gäller denna anslagshöjning på 500 000 kronor. Det är ju inte fråga om särskilt mycket pengar, men 500 000 kronor motsvarar ganska precis vad Riksidrottsförbundet och Korporationsidrottsförbundet har begärt för att kunna öka sin ungdomsverksamhet, och vi har velat understryka hur pass betydelsefulla just insatserna för ungdomen är i detta sammanhang. Därför är det inte tal om överbud, utan bara om ett ärligt uppsåt, och det tycker jag att herr Lindholm «skulle kunna godta och respektera utan att ironisera på det sätt som han har gjort.
Herr talman! Om vi nu för första gången mött den här företeelsen skulle jag ha trott på den, men jag har ändå varit i det här huset i 32 år och varje år fått bevittna detsamma. Herr Sjönell kan nog inte peka på ett enda år då man inte betett sig på det här sättet, och därför tycker jag att det finns fog för de synpunkter jag framfört.

Herr talman! Först skall jag yrka bifall till reservationen 6. Det finns ju två olika bud, och jag vill rösta på det högsta, i synnerhet som det understryks att medlen skall gå till handikapporganisationerna. Jag anser det viktigare att stödja de handikappade än att dela ut pengar till en hantering som producerar handikappade. Därmed är jag inne på reservationen 7, som det egentligen borde vara onödigt att diskutera. Och det skulle också vara fallet om Riksidrottsförbundet, som är den organisation som delar ut medlen, fungerar som den borde göra, d.v.s. som den högsta idrottsmyndigheten med uppgift att hålla gränsen klar mellan vad som är idrott och dess motsats. Under många år har Riksidrottsförbundet visat sin oförmåga att klara av denna uppgift, och därför behövs denna specialdestination av medlen. Man må för övrigt hysa vilka principiella betänkligheter som helst, herr ett behov av specialdestination. Det här med boxningen är en gammal fråga som vi kanske kan klara av med få ord; de flesta av oss vet vad det rör sig om. Det nya är att det har skett en utredning i nordisk regi av medicinska experter från alla nordiska länder. I utredningens betänkande framhålles att man inte kan boxas utan att få hjärnskador. Boxare som aldrig varit knockade, vilket ju hör till sporten, d.v.s. nedslagna och medvetslösa, eller ens varit omtöcknade har fått obotliga hjärnskador, vilket alltså bevisas av denna utredning. Kusligare är kanske att de akuta symtomen ofta inte uppträder förrän efter 10—15 år.

Vår högste rättsvårdare i landet, justitieministern, har också i ett tal vid Nordiska rådets möte kallat boxning för offentlig misshandel, vilket är ett fullt adekvat uttryck. Om vi inte sätter stopp för Riksidrottsförbundets sätt att dela ut pengar till boxning innebär det att vi delar ut skattemedel till offentlig misshandel. Jag tycker inte att vi skall fatta ett beslut med den konsekvensen. Det föreligger en departementspromemoria från justitiedepartementet — jag har den i min bänk — med fullt utarbetade förslag om förbud dels mot professionell boxning, dels mot all boxning. Skal vi i detta läge fortsätta att dela ut pengar till en hantering som justitieministern överväger att förbjuda i lag och som all vår juridiska, medicinska och socialhygieniska expertis vill förbjuda på grundval av de skäl som framlagts i den här utredningen av medicinskt sakkunniga? Det underliga är att Riksidrottsförbundet tar avstånd från professionell boxning men inte från amatörboxning. Av den medicinska utredningen framgår — vilket är alldeles självklart — att hjärnan inte reagerar olika på ett slag från en boxare som är betald och från en som slår sin motståndare medvetslös av helt ideella skäl, såsom man gör vid amatörboxning. Hjärnan skadas alltså precis lika mycket oavsett om det rör sig om amatörboxning eller professionell boxning. Därför är det också omöjligt att dra den gräns som Riksidrottsförbundet vill göra. Herr talman! Jag skall sluta med ett citat. Den allra första gången den här frågan var uppe i riksdagen fanns där två stora parlamentariker som vi kan minnas med beundran och respekt, Hjalmar Branting och Värner Rydén. Det riksförbund, som då var ifrågasatt att erhålla statsanslag, hade nyligen bildat en sektion för boxning, och detta föranledde Värner Rydén att yttra följande: »Det är sålunda här icke fråga om allenast en sund idrott, som söker statsanslag, utan det är fråga om organisatörerna av idrottens = urartning.» Med Rydén instämde tio socialdemokrater för avslag. Och vid samma tillfälle sade Hjalmar Branting: »Jag tror för min del, att det ligger något ofantligt berättigat uti den alldeles avvisande hållning gentemot boxning, som herr Rydén här nyss intagit.» Dessa båda män visade alltså på detta område en klarsyn, som bör kunna vara vägledande även för oss. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 7.

Herr talman! Först ber jag att få instämma i vad herr Sjönell sade om idrottens betydelse ur samhällets synpunkt. I statsutskottets förevarande utlåtande, punkten 17, har utskottets majoritet yrkat bifall till Kungl. Maj:ts förslag om en höjning av anslaget till fonden för idrottens främjande med endast 3 miljoner kronor, och i motiveringen härför har utskottet hänvisat till att den sittande idrottsutredningen beräknas slutföra sitt arbete under detta år. Det är ju ingen ovanlig företeelse i denna kammare att man hänvisar till pågående utredningar, när man söker argument för avslag. Därmed vill jag inte påstå att det inte kan vara befogat att avvakta pågående utredning eller utredningar innan beslut fattas i frågor som rör kostnadsökningar. Men det finns undantag, och jag vill i detta speciella fall erinra om att utskottsmajoriteten har krupit bakom den pågående utredningen utan att ha full täckning härför. Departementschefen uttalar i statsverkspropositionen att den statliga idrottsutredningen skall bli färdig med sitt arbete under detta år och att detta kommer att påverka anslaget till idrotten för budgetåret 1970/71. Varför har nu departementschefen kunnat ge ett sådant halvt löfte i förväg om anslagshöjningar innan utredningsbetänkandet framlagts?

Detta borde enligt min mening ha föranlett alla eller åtminstone majoriteten av utskottets l1edamöter att biträda motionerna I: 659 och II:763 om en ytterligare höjning av idrottsanslaget med 2 miljoner kronor. Alla är ju inställda på höjningar av anslaget. Varför då inte börja med budgetåret 1969/70 när pengar behövs? Jag skall avstå från att speciellt beröra olika angelägna behov i Riksidrottsförbundets äskanden; de har ju omnämnts tidigare i debatten. Jag vill dock erinra om att departementschefen i årets statsverksproposition understryker önskvärdheten av höjda anslag till specialförbunden och till ledarutbildningen. Jag är personligen mycket glad över att handelsministern betonar detta i statsverkspropositionen. Men, herr talman, tyvärr måste jag samtidigt konstatera att specialförbundens och ledarutbildningens behov inte kommer att kunna tillgodoses, därest utskottsmajoritetens hemställan bifalles av riksdagen. Departementschefen talar om önskvärda höjda anslag, men medlen kommer helt enkelt inte att räcka till för en prioritering. Jag beklagar att så blir fallet. Specialförbunden både på riksoch distriktsplanet har en avgörande betydelse när det gäller att främja den totala idrottsliga verksamheten. Det är specialförbundens ekonomiska och därav givetvis beroende personella resurser som är utslagsgivande för om en effektiv samordning kan ske mellan idrottsinriktad ungdomsverksamhet, tävlingsidrott och annan motionsutövning. För att aktivisera största möjliga antal ungdomar till idrottsinriktad ungdomsverksamhet eller den stora allmänheten till hälsovårdande motion och friluftsliv behövs tävlingsidrotten som väckare och stimulerare. Mycket av det som brukar kallas tävlingsidrott är ur den enskilde deltagarens synpunkt motion — samtidigt har motionsidrott naturligtvis betydande inslag av tävling. Specialförbundens verksamhet i fråga om organisation och administration är ett elementärt krav för den samlade idrottsaktiviteten. Jag hade gärna sett att reservanterna biträtt den aktuella fyrpartimotionen i dess helhet. Jag vill korrigera herr Lindholms uttalande att motionen är uttryck för ett från mittenpartiernas sida ständigt återkommande krav. Detta är min första riksdagsperiod, och jag kan inte säga vad som tidigare har hänt i denna kammare. Det enda jag vet är att i år representanter för de fyra stora partierna — däribland jag själv — står bakom detta krav. Det rör sig alltså inte om någon tvåpartieller mittenpartimotion. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 6 under punkt 17, mom. 1, innebärande en höjning med 0,5 miljoner kronor. Reservanternas hemställan ger i alla fall bättre resurser åt specialförbunden och ledarutbildningen, såsom handelsministern understryker i statsverkspropositionen. Till slut vill jag också säga några ord om boxningen. När man lyssnar på herr Sjöholms anförande här frågar man sig om Sverige är ett fritt land eller inte, eftersom han kräver förbud mot boxning. Det underligaste är att det på — förlåt uttrycket — boxningshatarhåll slås hårdast just nu, när det inom Svenska boxningsförbundet som «bäst läggs ned stort arbete och stor möda på att ständigt förbättra säkerhetsåtgärderna. Låt oss verkligen i denna kammare besinna vårt ansvar som riksdagsmän och tänka på att vi inte blivit valda för att fatta beslut som faktiskt skulle innebära att kriminaliteten ökades. Det är nämligen just vad ett förbud mot amatörboxning och boxningsträning innebär. Det klokaste är att idrottens egna organisationer som hittills får avgöra denna fråga.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

Herr talman! Jag har under flera år haft glädjen att vara med om att öka idrottsanslaget från några få miljoner till nu mer än 30. Det skulle under lång tid — jag tror att herr Lindholm sade 32 år — ha förekommit s.k. överbud. Men förra året väckte vi som legat i täten för höjning av idrottsanslaget inte någon motion. Den statliga idrottsutredningen hade nyligen börjat sitt arbete, och vi trodde att den skulle framlägga ett förslag under 1968. Vi var därför optimistiska och räknade med att vi vid 1969 års riksdag skulle få skäl att hämta ur ett betänkande från utredningen. Nu avgavs inte något betänkande, men ordföranden i utredningen framträdde offentligt i november förra året och talade om vad man sysslat med i utredningen. Vi som hörde honom och de som läst vad han sade har väl fått det intrycket, att det är fråga om en väsentlig höjning av anslaget till idrotten. Jag vill samtidigt framhålla att utredningsordföranden talade om organisatoriska förändringar i viss utsträckning men utan avkall på idrottsrörelsens frivilliga karaktär. När nu utredningen inte framlade något betänkande under 1968 och inte heller i början av 1969 var frågan: Skall vi motionera eller inte? Vi tyckte att auspicierna beträffande utredningen var goda, och vi fann att handelsministern i sin proposition varit vänlig nog att citera vad idrottens samarbetsnämnd uttalat. Det är en nämnd som tillsatts av handelsministern, och den har påpekat att några stora förändringar inte för närvarande bör göras eftersom idrottsutredningen arbetar. Men nämnden framhåller att det kan förväntas att utredningen föreslår att ökade medel ställs till förfogande, och i avvaktan på utredningsresultatet bör den dynamiska utveckling som är i gång inte bromsas. Nämnden tillstyrker på grund. därav att en större del av den höjning gärts av Riksidrottsförbundet — 10 miljoner kronor — ställs till förfogande. I det läget ansåg vi motionärer att vi kunde — med Riksidrottsförbundets framställning, i stort sett tillstyrkt av samarbetsnämnden, och med detta uttalande av ordföranden i den sittande utredningen — våga oss på åtminstone en höjning med 2 miljoner. Vi antydde också på vilka delar av Riksidrottsförbundets petita man i huvudsak skulle satsa dessa pengar. Det var främst fråga om ungdomsidrotten, idrottsinstitutet på Bosön, bidrag till mindre lekoch idrottsanläggningar och handikappidrotten. Med denna motivering skrevs alltså den motion i vilken begärdes en ytterligare höjning med 2 miljoner kronor utöver regeringens förslag. De borgerliga ledamöterna har nu reserverat sig för en höjning av anslaget med en halv miljon kronor, och vi motionärer måste naturligtvis ansluta oss till denna reservation. Jag ber därför att få yrka bifall till denna. Sedan skulle jag vilja säga några ord om boxningen. Det har förts många boxningsdebatter i denna kammare, men det har inte i dag varit någon så livlig diskussion som under tidigare år. Kombattanterna känner varandra, och det är inte så många av dem som yttrar sig i denna fråga. Det nya som hänt är enligt min mening inte att promemorior har utarbetats i justitiedepartementet, utan att Nordiska rådet vid sin session i Stockholm för en tid sedan beslöt att rekommendera de nordiska ländernas regeringar att föranstalta om förbud mot proffsboxning. I denna rekommendation finns ingenting sagt om amatörboxningen, fastän den naturligtvis berördes både av en del talare och i handlingar som företeddes. Inom justitiedepartementet har ju utarbetats promemorior om hur man skall gå till väga vid ett boxningsförbud och om man skall förbjuda endast proffsboxningen eller även amatörboxningen. Men detta säger ingenting. I ett annat ärende, kommunindelningsfrågan, har även utarbetats två promemorior med lagförslag. Det ena går ut på att man skall företa en omröstning mellan kommunerna i blocken om huruvida de skall gå samman eller inte. Det andra innebär att kommunerna måste gå samman före 1 januari 1974. Vi har flera exempel på sådana här promemorior. Detsamma var förhållandet när det gällde frågan, om regionplaneringen skall läggas på landsting i hela landet eller bara ske i Stockholm. Det är en ny teknik som man använder i departementen. Man låter en tjänsteman utarbeta en promemoria, man skickar ut den på remiss, och sedan tar man ställning i departementet. Det säger ingenting om departementschefens uppfattning. Man bör vänta med denna fråga. Jag kan säga med en gång, fastän det inte har med saken att göra, att jag är glad om proffsboxning förbjudes. Men jag anser att man bör ha möjlighet att ha kvar amatörboxningen med de skyddsbestämmelser som finns. Vi skall inte dra in något anslag för denna ringa del av idrottsrörelsen — Boxningsförbundet är det mest tynande av våra idrottsförbund — såvida man inte i laga ordning beslutar att förbjuda även amatörboxning. Men då skall man också förbjuda träning för boxning och kunna bestraffa sådan träning, vilket jag tror blir mycket svårt att göra. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 6 vid statsutskottets utlåtande.
Herr talman! Låt mig först säga till herr Tobé att anledningen till att Nordiska rådet bara behandlade proffsboxningen helt enkelt var att det fanns en motion som yrkade på att man skulle rekommendera förbud mot proffsboxning, alltså bara proffsboxning. Sedan finns det ju i departementspromemorian en mycket gedigen och övertygande motivering för att man bör förbjuda båda slagen av boxning. Får jag fråga herr Tobé, hur man kan vilja förbjuda proffsboxning men inte amatörboxning. Reagerar hjärnan hos en människa olika om han får betalt eller inte? De slag som går in mot huvudet på en amatörboxare är precis lika farliga. Jag skulle rent av kunna säga att amatörboxningen är farligare, därför att de som blir proffsboxare förmodligen har fått hjärnan skadad redan dessförinnan eftersom de har boxats så mycket och så länge. Dessutom kan man åberopa boxningsvännernas egen argumentation. De säger ju att boxningen är en mycket ädel försvarssport, the noble art of selfdefence, och vi vet alla att det är de bästa amatörerna som blir proffs. Alltså är det de boxare som kan försvara 'sig bäst som blir proffsboxare. En logisk följd av detta är att proffsboxningen är mindre farlig. De som försvarar sig mindre väl och tar emot fler slag förblir amatörer. Herr Stridsman talar stora ord om ett fritt land. Det låter litet ihåligt, om friheten skall bestå i friheten att slå varandra medvetslösa och tillfoga varandra hjärnskador. Den friheten kan vi vara utan, herr Stridsman. Herr Stridsman talar om de säkerhetsåtgärder som Boxningsförbundet vill införa. Det vill man visst inte! Om herr Stridsman inte redan har läst iden nordiska utredningen, bör han göra det. Där anföres 16 punkter som man vill ha genomförda, om boxningen skall få fortsätta. Boxningsförbundet vill inte acceptera dessa punkter. Man vill inte att en läkare skall få avbryta matchen. Utredningen vill höja gränsen från 16 till 17 år. Det vill inte Boxningsförbundet gå med på. Jag var med i en debatt i Göteborg i går. Där sade Boxningsförbundets ord förande att »det skall vi visst göra». Juniorer skall vara 17 år men vid 16 år skall man vara »nybörjare». Man döper för åldern från 16 till 17 år om benämningen genom att använda termen nybörjare, och så kommer man förbi den svårigheten. Så är det i många andra avseenden. Man har visst inte infört dessa säkerhetsföreskrifter, och man vill det inte heller. Dessutom — och det är det viktiga, herr Tobé och herr Stridsman — den nordiska utredningen säger att vilka säkerhetsföreskrifter man än vidtar, kan man inte komma ifrån dessa hjärnskador. Enda sättet är att förbjuda slag mot huvudet. Kan vi enas om det, så är det all right. Men då är det ju inte längre fråga om boxning. Det finaste i boxningen är slaget på »the point», mot hakspetsen, så att motståndaren blir medvetslös. Vid svenska mästerskapen var det en erkänt fin boxare som låg medvetslös i flera minuter och inte visste var han befann sig — allt förlöpte inom reglernas ram. Det ni försvarar är en cynisk inställning. Det är fjärran från allt vad idrott heter.

Herr talman! Det är underligt att herr Sjöholm inte uppmärksammat att Boxningsförbundet verkligen nu försöker arbeta på att förbättra säkerhetsbestämmelserna. Han berörde inte med ett ord vad ordet »förbud» innebär. Det måste väl innebära att man kriminaliserar boxningen. Jag har inte sett att herr Sjöholm i denna kammare föreslår att vi skall skaffa fler poliser som skall springa ut och se efter var man håller på och boxningstränar. Jag läste att man redan har fått avskriva ungefär 100 000 parkeringsförseelser i Stockholms stad därför att polisen inte räcker till. Hur skall vi klara upp situationen om boxningen förbjuds? Vilka skulle springa ut och se efter i vilka lokaler folk håller på med sådan? Jag hyser full tillit till dem som sitter i ledningen för Sveriges riksidrottsförbund. Jag vet att det i denna kammare finns personer — med herr talmannen i spetsen — som säkert har kunnighet och insikter nog för att kunna förvalta dessa pengar. Så länge som de ser det som sin uppgift att låta den svenska idrottsungdomen utöva boxningssporten ger jag min fulla förståelse för att denna också skall få del av dessa pengär.
Herr talman! Jag delar herr Stridsmans respekt för vår talman, men jag tillåter mig betvivla att herr talmannens insikt om medicinska skadeverkningar på hjärnan är större än den all medicinsk expertis i detta land besitter. Vill herr Stridsman verkligen göra det gällande? Jag tror att herr Stridsman i denna kammare får vara med om att fatta åtskilliga beslut som innebär förbud. Ett rättssamhälle kan nämligen inte existera utan sådana. Hela vår brottsbalk är ju en katalog av förbud, och avsikten med dem är i mycket stor utsträckning just att skydda människor mot skador och skadeverkningar av olika slag. Herr Stridsman kommer som sagt att få vara med om många beslut om förbud för att rädda människors hälsa och välbefinnande. Här är ett tillfälle, men det försitter han tydligen. Vad parkeringsvakterna i Stockholm har med boxningsförbud att göra begriper inte jag; det kanske herr Stridsman kan förklara en annan gång.

Herr talman! Riksidrottsförbundet har i en synnerligen välmotiverad framställning begärt en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor; departements chefen har ställt i utsikt en ökning med 3 miljoner kronor. Reservanterna har funnit det riktigt att föreslå en investeringsökning — ty detta är också en investering — med en halv miljon kronor utöver vad departementschefen föreslår. I Sverige finns ungefär 150 000 idrottsledare, som sliter gratis eller mot en mycket ringa ersättning. Deras huvudsakliga jobb är egentligen att leda ungdomen och uppfostra en kader av nya ledare som kan ta vid efter dem. Men oftast får de ägna oproportionerligt mycken tid åt att skrapa ihop medel för att deras organisationer eller klubbar över huvud taget skall kunna existera — det har många års idrottsledarjobb lärt mig. Säg Bingo, och ni har karaktären på en svensk idrottsklubb i dag! Idrottsrörelsen är vårt lands verksammaste medel mot samhällets destruktiva krafter. »Hälsologin» är en försäkringspremie mot de psykologiska påfrestningar som stress och strukturförändringar för med sig. Detta har idrottsutredningen insett, och inom kort kommer vi säkerligen att i riksdagen få ta ställning till betydligt högre anslagsäskanden än nu. Men under tiden måste vi ge idrotten medel så att den åtminstone kan hålla ställningarna. Därför vill jag gärna yrka bifall till reservationen 6, eftersom den föreslår det högsta anslaget till idrotten. Jag skulle ha yrkat bifall till det förslag som innebar det högsta anslaget från vilket håll det än hade lagts fram, eftersom jag tycker att stödet till idrotten är underdimensionerat. Sedan några ord om boxning. Jag förstår att herr Sjöholm inte gillar den sporten. Jag tycker kanske inte heller att den är den bästa idrottsgrenen, men uppriktigt sagt anser jag att riksdagen är fel forum för att fördöma boxningssporten. Låt idrottens organisationer göra det! På den punkten yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det mycket klara och rejäla besked som jag har fått. Jag antar att statsrådet Sträng också är medveten om att orsaken till min fråga är den kör av aggressiva röster som för närvarande riktas mot egnahemsoch villa ägare, en aggression mot folkets breda lager. Det är inte så billigt att bo i en villa som man ofta föreställer sig. En villa som kräver en insats på 100 000 kronor i lånat kapital kostar ju ändå 7 000 kronor i ränteutgifter. Det blir också 660 kronor om året i tomträttsavgift. Man får också plussa på sin inkomst med 2 procent på taxeringsvärdet, för ett taxeringsvärde på 70 000 kronor alltså 1400 kronor. Då är man uppe i 9 060 kronor. Har man då en marginalskatt på 50 procent blir det ändå 4 530 kronor om året plus cirka 2 400 kronor i kostnader för elektricitet, sophämtning, värme och vatten m.m. Tillsammans blir det en hyra på cirka 410 kronor i månaden. Dessutom får man betala alla reparationer själv. Jag tycker att det är en normal och acceptabel hyra för ungefär 100 kvadratmeter, men om man jämför den med den mycket höga hyran i exempelvis höghus, kan den ju framstå som låg. Men i stället för att angripa orsakerna till den höga hyresnivån i de stora bostadskasernerna vill man nu slopa alla möj ligheter att få normala hyror genom att företa en utjämning på en mycket hög hyresnivå för alla. Detta är enligt mitt förmenande en reaktionär politik, ty den drabbar inte de stora inkomsttagarna. De kan klara dessa ränteutgifter utan avdragsrätt; systemet riktar sig direkt mot små och medelstora inkomsttagare, vilka därest detta ränteavdrag förmenades dem obarmbhärtigt skulle motas bort från sina egnahem och villor. Jag är som sagt tacksam för finansministerns klarläggande och hoppas att det blir litet lugnare i debatten om dessa ting i framtiden.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

Många tror också att den ansökan de lämnade in för 1967 gäller även för 1968. De tabeller som tillhandahålls är heller inte helt rättvisande, och därför får en del människor inte sitt läge helt klart för sig. Det uppstår också orättvisor. På en del håll godkänner man anteckningar som gjorts på deklarationsblanketten, medan man på andra håll inte godkänner sådana anteckningar, utan fordrar en särskild ansökan. Vårt skattesystem är så pass krångligt att man tycker, att varje gång en person tvingas betala mera skatf än han egentligen behöver, skulle finansministern vara missnöjd och söka efter metoder att göra systemet enklare. Tyvärr synes herr Sträng vara helt nöjd — en kanske inte alldeles unik företeelse.

Herr talman! Fru Ryding har frågat chefen för försvarsdepartementet om han anser det tillfredsställande att värnpliktig vid marinen, som genomgått grundutbildning före år 1966 på normalt 394 dagar, därefter kan inkallas till repetitionsutbildning eller krigsförbandsövning oavsett att hans totala utbildning därigenom förlängs. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. års värnpliktsutredning framlade var att repetitionsutbildning skulle genomföras i krigsorganiserade förband vid samtliga försvarsgrenar. Detta innebär att värnpliktiga vid bl a. flottan, som redan fullgjort all sin tjänstgöring i en följd, måste åläggas ytterligare tjänstgöringsskyldighet för att repetitionsutbildning i krigsförband skall kunna genomföras. De övergångsbestämmelser som föreslogs byggde i viss mån på lösningar som man i liknande fall tillgripit år 1951 vid övergången till repetitionsutbildning i krigsförband vid armén och kustartilleriet. Värnpliktiga födda år 1947 som före den 1 september 1966 påbörjat grundutbildningen ålades sålunda en tjänstgöringsskyldighet om högst fem krigsförbandsövningar. Endast ett fåtal värnpliktiga tillhör denna kategori. För övriga värnpliktiga sjunker tjänstgöringsskyldigheten med den värnpliktiges ålder så att t.ex. värnpliktiga födda år 1942 åläggs tre och de som är födda år 1925 endast en krigsförbandsövning. Vid anmälan av Kungl. Maj:ts proposition 1966:106 pekade departementschefen på denna för den enskilde inte obetydliga utökning av tjänstgöringsskyldigheten. Riksdagen delade emellertid då departementschefens uppfattning att detta var en nödvändig åtgärd för att en för vårt försvar väsentlig reform skulle kunna genomföras inom rimlig tid. Något skäl för en ändring av inställningen i denna fråga anser jag inte föreligga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för det utförliga svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är att jag fått flera påringningar från personer som gjort sin värnplikt före 1966 och anser att det icke är rättvist att deras totala utbildningstid förlängs genom det sätt på vilket repetitionsövningarna är upplagda. Jag finner nu av svaret att det — vilket är helt naturligt — kommer att röra sig om en allt mindre grupp, men det tycker jag inte motiverar att det skall vara en orättvisa i detta fall. Beträffande uttalandet att tanken är att försvaret skulle bli effektivare genom det tillämpade systemet, så kan man ju ha vilken uppfattning som helst. Jag för min del anser emellertid att man inte får effektivisera försvaret till priset av orättvisor mot de enskilda värnpliktiga. Jag är ledsen att behöva konstatera att statsrådet i den sista meningen av svaret sade att han inte anser det föreligga något skäl för en ändring av inställningen i denna fråga. Jag skulle önska att man i alla fall såge över bestämmelserna och sökte få till stånd en övergångsform som leder till att det inte uppstår en sådan här orättvisa, som ju innebär att vissa som fullgjort grundutbildning före 1966 faktiskt får en totalt sett längre utbildningstid.
Herr talman! Givetvis kan man förstå att de värnpliktiga det här gäller tycker att det är besvärligt med dessa extra övningar. Jag har egentligen ingenting att tillägga till vad som sagts i svaret annat än att den utredning som låg bakom detta förslag naturligtvis övervägde om man kunde klara sig på något annat sätt. Den konstaterade emellertid att om flottans krigsorganisation skulle övas enbart med värnpliktiga, grundutbildade enligt den ordning som föreslogs av värnpliktsutredningen, skulle cirka 20 år förflyta innan alla krigsförband hade övat. Det är väl mot denna bakgrund man får se dessa övergångsbestämmelser.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om jag överväger att i eventuellt kommande förslag på grundval av statssekreteraren Ingvar Carlssons PM om demonstrationsrätten även beakta behovet av att trygga demonstrationsrätten på platser som innetorg o. d., vilka fungerar som allmänna platser fastän de är privatägda. Demonstrationsrätten måste tåla vissa inskränkningar av hänsyn till bl.a. enskildas frioch rättigheter. Demonstrationer kan således i princip inte anordnas på privatägt område utan ägarens medgivande, även om området är upplåtet för allmänheten. Så är fallet med t.ex. varuhus och restauranger. Om sådant område som åsyftas med herr Hermanssons fråga utgör allmän plats enligt genomförd stadsplan eller byggnadsplan eller i andra fall kan anses upplåtet till eller eljest nyttjat för allmän samfärdsel, behövs emellertid polismyndighets tillstånd för anordnande av demonstration. Skäl kan anföras för att det aldrig bör vara ägaren till ett privatägt innetorg som har rätt att bestämma över vem som skall få vistas på torget. Detta gäller i synnerhet torg som allmänheten måste passera för att begagna sådana allmänna inrättningar som post, telestation och försäkringskassa. Problemet har således vidare aspekter än de rent demonstrationsrättsliga, och jag kan därför inte nu utlova att frågan kan lösas i samband med ställningstagande till de förslag som förs fram i promemorian om demonstrationsrätten.

Herr talman! Jag tackar justitieminis Nr 11 171 tern för svaret. Innetorget i Täby centrum ligger inte så långt härifrån, och där har aktualiserats ett problem som kan väntas dyka upp på flera ställen i landet. Det kommanditbolag som förvaltar Täby centrum anser att innetorget är att betrakta som enskild plats. Det menar sig därför ha rätt att avgöra vilka organisationer som t.ex. får genomföra bössinsamlingar där. Polismästaren i Täby anser också — enligt pressuppgifter — att innetorget icke utgör allmän plats. Han har gjort detta uttalande i ett yttrande till JO med anledning av en JO-anmälan, vari en person klagar över att polisen ingripit mot en bössinsamling till förmån för FNL på innetorget i Täby centrum. Polismästaren anser att personer som »obehörigen kvarstannar på innetorget» gör sig skyldiga till olaga intrång och att polisen har skyldighet att ingripa. Efter begäran från fastighetsbolaget har Täbypolisen ingripit två gånger. Ingripanden har också gjorts av uniformerade vaktmän. I ytterligare en JO-anmälan som föreligger hävdas att tillstånd till aktiviteter på innetorget lämnas på ett godtyckligt och inkonsekvent sätt. Många kommunalt verksamma i Täby har framfört stark kritik mot att ett privat fastighetsbolag på detta sätt kan hindra yttrandefriheten på en plats, som visserligen är privatägd men i verkligheten fungerar som allmän plats. Vid torget finns det, det bör understrykas, en rad allmänna «serviceinrättningar såsom post, apotek, försäkringskassa, telegraf och systembolag. Herr talman! Jag ansluter mig till den starka opinion i Täby som anser att torget bör uppfattas som allmän plats och att det därför skall vara öppet för politiska och andra aktiviteter på samma sätt som allmän plats ägd av stat eller kommun. Jag tolkar också justitieministerns svar på min fråga positivt, understödjande den uppfattning jag redogjort för. När han säger, att skäl kan anföras för att det aldrig bör vara ägaren till ett privatägt innetorg som har rätt att bestämma över vem som skall få vistas på torget, måste detta stödja den tolkning som många kommunalt verksamma och politiska organisationer i Täby gör. Men frågan är om det som justitieministern här sagt är tillräckligt. Det är riktigt att problemet har vidare aspekter än de rent demonstrationsrättsliga, men för mig liksom för allmänheten i Täby är det viktigaste naturligtvis att frågan löses, oavsett i vilket sammanhang det sker. Jag vill därför formulera min fråga sålunda: Avser statsrådet att under den närmaste tiden ta något initiativ i detta syfte?
Herr talman! Man kan givetvis diskutera om det är viktigast att få gå till försäkringskassan eller att få delta i en demonstration på ett visst område.

I det aktuella fallet som åberopades av herr Hermansson vill jag inte göra något uttalande, ty herr Hermansson vet mycket väl att jag i aktuella rättsfall inte vill föregripa den prövning som skall äga rum av därtill behöriga myndigheter. Vi har ju redan, som herr Hermansson sade, riksdagens justitieombudsman inkopplad på frågan, och det kan också mycket väl tänkas att vad som förekommit på den aktuella platsen kan föranleda domstolsprövning av spörsmålet i fråga. Jag tror att jag som svar på herr Hermanssons senast ställda fråga skulle vilja säga att jag föredrar att avvakta den prövning av den rättsliga situationen som redan pågår, innan jag tar ytterligare initiativ. Vi har en plats alldeles i närheten som intar nästan samma ställning, nämligen riksdagshusplanen. Den ägs av staten och är därför att anse som enskilt område. Det är inte gatumark, men marken är upplåten för allmänhetens begagnande mot att Stockholms stad sköter om renhållning och vissa underhållsarbeten. Det finns alltså flera problem som i detta fall kan komma i fråga och det rör sig inte enbart om demonstrationsrätten.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat inrikesministern om denne har uppmärksammat utvecklingen i fråga om Pprisbildningen på bostadsrättslägenheter och är beredd att snarast ta initiativ till åtgärder, som stoppar fastighetsoch hyresspekulation inom bostadsrättsbeståndet. Frågan har Ööverlämnats till mig för besvarande. Vid utgången av år 1968 upphörde den offentliga kontrollen av överlåtelser av bostadsrättslägenheter. Bakgrunden härtill var följande: Kritik har i olika sammanhang, bl.a. i riksdagen, riktats mot att kontrollbestämmelserna inte medger något skydd mot förändringar av penningvärdet. Det har också påpekats att svårigheterna alltid måste bli stora att ange en riktig norm för bestämmandet av en bostadsrätts värde. Likheten mellan bostadsrättshavarnas och egnahemsägarnas besittningsoch äganderättsförhållanden har ansetts tala för en fri prisbildning, framför allt med hänsyn till att överlåtelsekontrollen för statligt finansierade egnahem upphört vid utgången av år 1967. Slutligen beaktades att det stora flertalet bostadsrättslägenheter fanns i hus där föreningen tillämpar sådana normer för bestämmande av Ööverlåtelsevärdet som inte medger att knapphetsbetingade ersättningar tas ut.

Dessutom kan tillämpas bostadsstyrelsens värderingsindex och för lägenheter byggda före år 1950 byggnadskostnadsindex. Svenska Riksbyggen har antagit en liknande rekommendation, som dock inte innefattar indextillägg. Det är enligt min mening ännu för tidigt — 2!/2 månader efter lagstiftningens ikraftträdande — att yttra sig om hur prisbildningen på bostadsrätter kommer att bli. Med anledning av de uppgifter som har förekommit om begärda överlåtelsebelopp vill jag emellertid framhålla, att det väsentliga inte är de belopp som överlåtaren begärt utan de belopp som betalats. Jag har därför låtit undersöka vilka belopp som betalats vid hittills gjorda överlåtelser av bostadsrätter inom HSB:s och Riksbyggens lägenhetsbestånd. Av denna undersökning framgår bl.a. följande. Antalet överlåtelser av bostadsrätter inom HSB i Stockholm har sedan årsskiftet varit 186. Därav har 11 lägenheter överlåtits till ett pris som överstiger vad som gäller vid.tillämpning av HSB:s rekommendation. Av dessa är det endast 3 lägenheter beträffande vilka överlåtelsepriset väsentligen överstigit det rekommenderade priset. I 68 fall har överlåtelsepriset legat under det rekommenderade priset. Beträffande landet i övrigt finns uppgifter om sammanlagt 490 överlåtelser. Endast i 9 fall har priset överstigit det rekommenderade priset och då med mindre belopp. Beträffande exempelvis Malmö gäller att 120 överlåtelser skett, samtliga till rekommenderat pris. När det gäller Riksbyggen har tendensen varit densamma. Statistiken visar dock ett i jämförelse med HSB större antal överlåtelser till högre pris än det rekommenderade, vilket torde bero på att Riksbyggens rekommendation inte innefattar indextillägg. Enligt vad jag har inhämtat avser Riksbyggen att komplettera sin rekommendation med sådant tillägg. Hittills framkomna uppgifter ger således inte belägg för att slopandet av överlåtelsekontrollen medfört några betydande olägenheter. Det är emellertid angeläget att ett knapphetsbetingat efterfrågeöverskott inte får dominera prisbildningen, och utvecklingen kommer därför att följas med uppmärksamhet också i fortsättningen beträffande eventuella tendenser i denna riktning.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Vi var sammanlagt 42 riksdagsledamöter här i andra kammaren som i höstas röstade för ett förslag, ställt av herr Lundberg, om att kontrollen av överlåtelsevärdena på bostadsrättslägenheter skulle behållas tills vidare. Riksdagsmajoriteten beslöt emellertid annorlunda. I den debatten framfördes mycket starka farhågor för att följderna av ett slopande av kontrollen av överlåtelsevärdena skulle bli spekulation och prisstegringar. Framför allt väntades givetvis sådana när det gällde centralt belägna och attraktiva lägenheter. Innehavarna av sådana lägenheter kunde då få en snabb förmögenhetsökning. I tidningspressen har också redovisats en rad exempel på hur rena ockerpriser har begärts i bristorterna. Justitieministern har nu redogjort för en un dersökning som framför allt gäller HSB lägenheter, där överlåtelser har skett, och det är naturligtvis rätt som han säger, att det viktiga är vilka belopp som verkligen har betalats, även om man inte bör bortse från att mycket höga priser på bostadsrättslägenheter, som gör att människor inte kan efterfråga dem, också är en negativ företeelse. Det innebär ju att de människor som annars skulle kunna skaffa sig en bostadsrättslägenhet hindras härifrån genom att rena ockerpriser tas ut. Det finns emellertid också en stor grupp av andra bostadsrättsföreningar, närmare 160 000, som brukar benämnas privata bostadsrättsföreningar. Jag skulle mycket gärna vilja veta om de undersökningar som gjorts inom justitiedepartementet eller på annat håll också har försökt Klarlägga hurudan prisutvecklingen har varit på sådana lägenheter. Det kan ju tänkas att just HSB:s lägenheter visar en mindre ogynnsam bild än andra former av bostadsrättslägenheter. Nu menar justitieministern att det inte är så länge sedan kontrollen av priset på bostadsrättslägenheter slopades, men han lovar att följa utvecklingen. Jag har emellertid en något mer negativ värdering av utvecklingen på denna marknad än den som justitieministern har givit uttryck för i sitt svar, och jag vill uttrycka förhoppningen att när ytterligare material har kommit fram regeringen än en gång prövar frågan och tar de initiativ som är nödvändiga för att förhindra spekulation i bostadsrättslägenheter.
Herr talman! Jag kan självfallet inte tvinga fram de uppgifter som herr Hermansson här talar om. Genom tillmötesgående från HSB och Riksbyggen har vi fått uppgifter om vad som har skett på deras områden. Bortsett från att först min sjukdom och sedan herr Hermanssons bortovaro fördröjt svaret på herr Hermanssons fråga har det ändå inte varit möjligt att inom den tid som gått sedan frågan ställdes göra en ingående undersökning också på den privata sidan av bostadsrättsmarknaden. Vi har som sagt inga möjligheter att tvinga fram uppgifter därifrån.
Herr talman! Herr Glimnér har frågat chefen för civildepartementet om han avser att vidta åtgärder för att förbättra järnvägsanställdas möjligheter att erhålla skadeståndsersättning och ersättning för inkomstbortfall då de skadas i tjänsten. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den fråga som herr Glimnér tar upp kan inte begränsas till de järnvägsanställda utan motsvarande problem gäller flera andra yrkeskategorier. Spörsmålet är av stor principiell och praktisk räckvidd och så komplicerat att det inte lämpligen kan behandlas inom ramen för svaret på en enkel fråga. Men riksdagen kommer att få tillfälle att diskutera i vad mån dessa problem skall lösas genom skadeståndslagstiftning eller genom förbättrade förmåner från olika försäkringsanordningar, när regeringen lägger fram förslag till allmän skadeståndslag. Detta beräknas kunna ske vid höstriksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är utan tvivel så som statsrådet anger, att det på flera av arbetslivets områden finns <ansvarsförhållanden som inte är tillfredsställande lösta. Jag har noterat att Svenska järnvägsmannaförbundet ansett att frågan om strikt ansvar för järnvägsföretag gentemot de anställda bör upptagas till övervägande, och jag delar därvidlag Svenska järnvägsmannaförbundets uppfattning att det är felaktigt att ålägga den skadade att bära bevisbördan. Bakgrunden till min fråga är, herr talman, ett fall där ett trafikbiträde vid Norrköpings centralstation skadades genom olycksfall i arbetet den 10 februari 1965. Den skadade har under en tid av fyra år vandrat mellan olika sjukavdelningar samtidigt som hans ärenden passerat olika myndigheter. I läkarutlåtande från regionsjukhuset har sammanfattningsvis konstaterats att invaliditetstillståndet hade ett klart och otvetydigt samband med olyckshändelsen. Trots detta utlåtande har den skadade icke kunnat erhålla ersättning enligt lagen om yrkesskadeförsäkring efter samordningstidens utgång. Den psykiska press som förhållandet inneburit för den skadade har lett till att vederbörande — som är född så sent som år 1921 — nu sjukpensionerats. Det förslag som statsrådet aviserat kan inte leda till att någon hjälp ges i det här aktuella fallet, men jag hoppas att frågan skall lösas för andra. Jag ber att än en gång få uttala ett tack för det positiva svaret.
Herr talman! Jag antydde i mitt svar att det finns flera grupper som kan bli aktuella. Vi har i anledning av framställningar som kommit in till justitiedepartementet — det är närmast stuve riarbetarna och polismännen som aktualiserat frågan — gjort en liten undersökning för att se var olycksriskerna i arbetet är störst. Det visar sig att åtskilliga andra grupper än de statligt anställda kommer in i bilden. Gruvarbetare under jord och skogsarbetare företer den högsta olycksfallsprocenten i den statistik som gjorts upp. Jag tycker det är en mycket angelägen uppgift att lösa dessa problem.

Herr talman! Herr Josefsson i Halmstad har frågat mig om när resultatet av utredningen om enhetlig lönesättning vid de skyddade verkstäderna kan förväntas. Utredningsmannen, som tillkallades våren 1968, har haft fortlöpande kontakter med bl.a. Kommunalarbetareförbundet, Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Han underställde i början av mars 1969 dessa parter ett principförslag till avtal rörande lönesättningen vid de skyddade verkstäderna. Enligt vad jag erfarit har parterna i dagarna träffat en preliminär Ööverenskommelse. Det är för tidigt att uttala sig om huruvida denna överenskommelse tillgodoser önskemålet om mera enhetliga grunder för lönesättningen vid de skyddade verkstäderna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret men också att få göra några kommentarer till detta. De avtalsupprättande parterna är i detta fall kommunförbunden och Kommunalarbetareförbundet, som träffade en preliminär överenskomelse den 13 mars, alltså i förra veckan. Det är alldeles riktigt att utredningsmannen, regeringsrådet Lidbeck, tidigare underställde dessa parter ett förslag och detta har kanske i vissa avseenden kunnat följas upp i det senare träffade preliminära avtalet mellan huvudmännen. Jag har vetskap om att det preliminära avtal som har träffats tills vidare ligger vilande. Jag vill skjuta in att avtalet tillmötesgår vissa önskemål dels om en bättre lönesättning för arbetstagare på skyddade verkstäder, dels om en mera enhetlig lösning av de avtalsmässiga problemen beträffande arbetstid, semester och andra, rent sociala omständigheter. Det är mycket viktiga önskemål som på den vägen kan bli tillgodosedda.

Vi har preliminärt räknat med att vi för år 1969 med nu gällande bestämmelser har iklätt oss en kostnad på 4:60 kronor per arbetstim me för samtliga som vi sysselsätter vid skyddade verkstäder. Om detta nya avtal skall tillämpas, kommer kostnaderna att öka avsevärt. Där kommer frågan om kostnadsövervältringen in. Om en arbetstagare på skyddad verkstad nu når upp till en inkomst som överstiger ett visst belopp blir det en reduktion av kommunala bostadstillägg eller pensioner. Vissa utgifter på ett håll minskar alltså men landstingets kostnader ökas. Enligt min mening borde utredningsmannen ta ställning till kostnadsövervältringsproblemen; jag hoppas att så skall ske. Vi får senare, när vi kommer till de punkter i statsverkspropositionen som berör statsbidragen till skyddade verkstäder, tillfälle att här i kammaren diskutera frågan om kostnadsfördelningen mellan staten och huvudmännen. Vi har säkerligen åtskilliga önskemål att anföra från huvudmännens sida, om vi skall kunna tillämpa den rekommendation som innefattas i det preliminära avtalet och som på längre sikt innebär en förbättrad lösning för arbetstagarna.

Herr talman! Det är självfallet riktigt som herr Josefsson i Halmstad säger. Jag har emellertid inte närmare tagit del av avtalets innehåll men har av tidningspressen fått samma uppfattning som herr Josefsson, nämligen att det är fråga om rätt betydande ökningar i vissa fall. Förhåller det sig så innebär det givetvis kostnadsökningar. Frågan är i hur hög grad dessa skall bäras av kommunerna och om man tänker sig att staten skall medverka i sammanhanget. Jag vet att denna fråga har varit föremål för diskussion men vill också nämna, att regeringen inte fått någon framställning från de berörda parterna, i detta fall kommunerna och landstingen, om ökat bidrag från staten. Lämnas en sådan framställning är det alldeles uppenbart att vi i vanlig ordning måste vara beredda att ta upp diskussion i frågan med parterna. Självfallet är vi villiga att sätta oss ned och resonera om frågorna. Jag vill peka på att i just det exempel herr Josefsson anförde var det kanske kommunerna som tjänade mest — i varje fall i fråga om bortfallet av det kommunala bostadstillägget. Men det kan finnas andra områden där försäkringarna möjligen påverkas och där man kan säga att staten befrias från vissa kostnader. Under alla omständigheter åvilar det dock kommunerna att dra försorg om de människor som inte genom arbete eller på annat sätt kan försörja sig.

Herr talman! Jag är tacksam för de uppgifter som statsrådet Holmqvist lämnade. I detta sammanhang vill jag också erinra om att jag tagit del av en promemoria av den 24 februari i år, vilken utarbetats av riksförsäkringsverkets expert i enmansutredningen. För lösningen av vissa kostnadsövervältringsproblem kan den kanske ge vägledning. Jag har därmed velat antyda att det kanske finns vissa modeller. Det är klart att det också kan vara fråga om fördelning av kostnaderna mellan kommun och landsting. Detta är en fråga som uppträder i det ögonblick då landstingen övertar huvudmannaskapet för de skyddade verkstäderna. Då löses kanske vissa problem, bl.a. svårigheterna för en del mindre kommuner i fråga om sociala kostnader.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de tandvårdsundersökningar som redovisat mycket otillfredsställande förhållanden i fråga om kariesförekomst bland fyraåringar. Hälsokontroller i Lund och Dalby har utvisat att 80—90 procent av de undersökta barnen i åldern tre till fem år har tandkaries. Socialstyrelsen har på regeringens initiativ utarbetat ett program för hälsokontroll av samtliga barn i fyraårsåldern, som bl.a. innefattar tandhälsokontroll. Verksamheten håller nu på att byggas upp. Så snart den genomförts kommer man att kunna utröna huruvida kariesfrekvensen i hela landet är lika hög som i de nu undersökta områdena. Hälsokontrollen av fyraåringarna kan beräknas komma att stimulera intresset bland föräldrarna för barnens tandvård. Vid mödrarnas besök på barnaoch mödravårdscentralerna lämnar tandläkare från folktandvården råd och anvisningar om tandvård. Förutom denna upplysningsverksamhet bedrivs aktiv verksamhet av liknande art i skolor, på föräldramöten etc. Dessa åtgärder i förening med s.k. fluorsköljningar i ett flertal skolor har minskat den årliga medelbehandlingstiden per barn. Som en följd härav kunde under år 1967 31 000 fler barn än året innan meddelas organiserad tandvård. Siffror för år 1968 föreligger ännu ej men av allt att döma ökar antalet barn, som kan meddelas organiserad barntandvård. Tack vare denna ökning har tandvården tämligen allmänt kunnat utsträckas till att omfatta även 6-åringarna. I ett stort antal tandvårdsdistrikt har även 3—5 åringar kunnat inlemmas i den organiserade vården. Folktandvårdens huvudmän planerar att förstärka resurserna för tandvården så att så många förskolebarn som möjligt kan behandlas inom den organiserade vården. Jag vill med anledning av herr Clarksons fråga slutligen framhålla, att utbyggnaden av barntandvården ingår i de frågor som folktandvårdsutredningen på mitt uppdrag för närvarande behandlar. Utredningens arbete beräknas bli avslutat under innevarande år.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för det mycket positiva svaret i denna allvarliga angelägenhet. Det var något av en chock att ta del av uppgifterna från Lund-Dalbyundersökningen vilken, såsom statsrådet sade, visade att endast ungefär 10 procent av barnen i 3—5-årsåldern är kariesfria. Faktum är att 25 procent av barnen i 4-årsåldern är katastroffall! Av herr Asplings svar kan man också dra den slutsatsen att en av svårigheterna när det gäller att komma till rätta med problemet är bristen på tandläkare. Jag tycker att det vore skäl att statsrådet övervägde om man inte borde frigöra tandvårdsundersökningen för småbarn från den allmänna hälsokontrollen och kontrollera barnen redan i 3-årsåldern i detta avseende. Eftersom kariesfrekvensen då måste vara lägre, skulle också det arbete som tandvårdspersonalen åsamkas bli mindre. Jag hoppas att statsrådet Aspling vill tänka över en sådan åtgärd med det snaraste.
Herr talman! Jag vill gärna understryka vikten av förebyggande åtgärder i detta sammanhang. De är oerhört betydelsefulla och berör självfallet en rad faktorer, såsom kostförhållanden etc. Vidare skall man inte glömma bort att det i dag inom folktandvården i mycket stor utsträckning meddelas tandvård till skolbarn. Den undersökning som gjordes av sjukförsäkringskommittén för en del år sedan visade ju att upp till 80— 85 procent av barnen i 7—15-årsåldern erhöll tandvård. På åtskilliga håll är folktandvården dessutom så väl utbyggd att den kan ge ett ännu större antal barn regelbunden tandvård. Jag vill till herr Clarkson säga att jag i direktiven till den utredning, som jag omnämnt och som beräknas avsluta sitt arbete i år, särskilt understrukit att som ett förstahands mål bör gälla att den nu kostnadsfria organiserade barntandvården får sådan omfattning, att den räcker till för samtliga barn upp till åldern 17 år. Vi har alltså nyligen haft barnoch skoltandvården i blickpunkten i samband med utformningen av direktiven till tandvårdsförsäkringen. När utredningen så småningom föreligger får vi självfallet tillfälle att pröva dessa frågor i hela deras vidd.
Herr talman! Jag vill bara tacka statsrådet för hans positiva inställning till detta problem. Det är uppenbart att departementet lägger stor vikt vid att en förbättring inom kort skall kunna genomföras.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag anser det principiellt lämpligt att publikationer som helt eller delvis bekostas med statsmedel som t.ex. programskrifter vid de statliga teatrarna innehåller ovederhäftiga uttalanden om svenskt näringsliv. Ovederhäftiga uttalanden, var de än förekommer, vem de än gäller, och oav sett hur spridningen bekostas, är givetvis principiellt olämpliga.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Först vill jag deklarera — och det tror jag att herr Palme instämmer helt i — att det självfallet är helt i sin ordning att vederhäftig, saklig och konstruktiv kritik framföres i olika sammanhang. Men här är det verkligen fråga om ovederhäftiga beskyllningar. I den programtidning som jag här har ett exemplar av — det är en programskrift för en teaterpjäs, nämligen Alice i Underlandet vid Dramatiska teatern, be skylles en näringsgren för bedrägeri, mutor och hyckleri. I den skriften finns det en rubrik som lyder Bedrägeri i butikerna. I artikeln ges sedan exempel på olika aktiviteter i ifrågavarande butik, och då skriver man: »Mjölk och andra varor som man måste köpa varje dag ligger alltid som mest svåråtkomligt, längst in i butiken. Anledningen är att man vill att vi kunder ska gå förbi så många lockande skyltningar som möjligt i snabbköpet, innan vi kommer fram till mjölkdisken.» Detta är ju fullständigt fel. Och mjölk är ju just en sådan vara som har mycket hög frekvens, och transport och inlastning kräver helt enkelt en sådan disposition av utrymmet. Jag skulle kunna redovisa flera exempel, men jag tror inte det är nödvändigt. Jag är tacksam för att statsrådet Palme helt tagit avstånd från denna typ av beskyllningar. Härutöver kanske herr Palme också kan instämma i att det borde vara ett minimikrav på en teaters programskrift, för vilken tryckningen åtminstone delvis bekostas med statsmedel, att den angripna parten får möjlighet att framföra sina synpunkter. Det är en gammal god regel i svensk debatt att man inte angriper en person eller en part som saknar möjligheter att försvara sig. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Det där sista som herr Wennerfors sade verkar rent praktiskt ganska bekymmersamt, om genmälet skall göras under teaterföreställningen; jag vet inte om genmälaren då skall sitta i sufflörluckan och framföra sina synpunkter, eller hur det skall ordnas. Jag har inte läst den publikation det här gäller och kan sålunda inte ha någon grundad uppfattning om mjölkdistributionens problem. Jag förstår att herr Wennerfors i viss utsträckning är sakkunnig på det. Men jag måste göra den principdeklaration jag gjort tidigare, nämligen att den omständigheten att en publikation utges med stöd av statsmedel självfallet inte innebär någon rätt för de anslagsbeviljande myndigheterna att påverka innehållet i publikationen. Varje form av ingripande är principiellt sett ett slags censur. Att statsmakterna ger bidrag innebär — det har jag också sagt tidigare i denna kammare — givetvis inte att det allmänna prövar eller ställer sig bakom de åsikter och bedömningar som kommer till uttryck i verksamheten. Jag är fullt medveten om att det kan förekomma felaktigheter eller ovederhäftigheter än åt det ena, än åt det andra hållet, och då skall man väl i den allmänna, offentliga debatten gå i polemik, i svaromål, och brännmärka felaktigheterna eller vad det nu kan bli fråga om. Men jag tycker det är litet beklagligt att man i sådana här fall riktar frågor till utbildningsministern, från vars huvudtitel statsbidragen tekniskt sett delas ut. Det skulle kunna ge föreställningen att man är ute efter ingripanden som av en bred opinion skulle uppfattas som ett slags censur. Jag uppmanar herr Wennerfors att intensivt slåss för det han anser vara sanning och rätt i den offentliga debatten. Men begär inte att jag skall göra ingripanden mot ovederhäftigheter som är oundvikliga i ett demokratiskt samhälle.
Herr talman! Herr Palme missuppfattade mig kanske på en punkt. Jag avsåg inte ett genmäle i själva pjäsen utan i programskriften, och det är stor skillnad. Vidare har jag inte alls begärt att herr statsrådet skall göra ett ingripande. Jag har bara begärt att statsrådet skall säga vad han tycker om ett sådant här förfaringssätt, och det har han gjort. Statsrådet säger ju i svaret: »Ovederhäftiga uttalanden, var de än förekommer, vem de än gäller, —— —». Och detta är jag fullt nöjd med. Men vad jag sedan frågade om gällde replikrätten i denna programskrift, och därvidlag fick jag inget svar. Men i övrigt är jag som sagt helt till freds med herr Palmes uttalande från denna talarstol.
Herr talman! Jag vet inte om herr Wennerfors hade förväntat att jag skulle säga att ovederhäftiga uttalanden är lämpliga. Självfallet säger jag inte det. Rätten till genmäle finns på många håll, men den är litet svår att ordna i en programskrift som är en engångsföreteelse. Jag talar verkligen bara i generella termer och vill påpeka att det åligger ansvarige utgivaren att försöka iaktta god publicistisk sed i sin utgivning. I den mån han inte gör detta finns det ju i vår lagstiftning korrektiv, och den som anser sig orättvist beskylld har alltså möjlighet att tillvarata sina intressen. Däremot finns inte möjligheten att begära att utbildningsministern i detta fall skall ingripa och säga att denna publikation inte får utges, ty då skul le vi snabbt hamna på ett yttrandefrihetens gungfly.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat mig om jag vill lämna en redogörelse för tillämpningen inom storstadsområden av teletaxan. Beträffande den allmänna uppbyggnaden av telefontaxesystemet och indelningen i taxeoch stationsområden gäller att samtal som utväxlas mellan apparater anslutna till samma station — s.k. lokalsamtal — belastas med enbart en samtalsmarkering per samtal. Då samtal utväxlas mellan apparater anslutna till olika stationer men inom samma taxeområde — s.k. närsamtal — sker avgiftsmarkering i princip var nionde minut. Detsamma gäller samtal över varandra närliggande stationer på ömse sidor om taxeområdesgränserna. Vid samtal i övrigt mellan apparater anknutna till stationer inom skilda taxeområden — s.k. rikssamtal — sker slutligen avgiftsmarkeringen med tätare, avståndsbetingade tidsintervaller. Inom storstadsområdena gäller dock vissa speciella bestämmelser. För samtal som utväxlas mellan skilda stationer inom Stockholms, Göteborgs och Malmö riktnummerområden tillämpas lokalsamtalstaxa, trots att sådana samtal enligt de allmänna reglerna skulle ha taxerats som närsamtal. Med hänsyn härtill uttas för abonnenterna inom vart och ett av dessa områden en högre grundavgift per kvartal än för abonnenter inom landet i övrigt. För samtal utväxlade dels mel an något av de nu nämnda riktnummerområdena och de områden som ligger strax utanför, dels mellan ifrågavarande områden tillämpas närsamtalstaxa, d.v.s. avgiftsmarkering var nionde minut. De områden kring vart och ett av storstäderna, där närsamtalstaxa tillämpas, är mycket vidsträckta och har en hög abonnenttäthet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Storstadsområdena har vuxit ganska kraftigt på de senaste åren och de utgör en näringsgeografisk enhet. Statsmakterna visar också en tendens att administrativt knyta dem närmare varandra och sammanföra dem till en stor enhet. Jag har i princip ingenting att invända mot det sätt varpå taxan är uppbyggd. Frågan är väl var gränsen skall dras för den s.k. närsamtalstaxan. Som exempel vill jag nämna att det inom stockholmsområdet finns ett område, som enligt den definition televerket har på stockholmsområdet hör dit om man följer kartan men som i fråga om taxebestämmelserna ligger utanför det, nämligen nynäshamnsområdet. Visserligen har detta område en lägre grundavgift, men skillnaden är så liten — fyra å fem kronor per kvartal — att i vissa fall fem samtal i kvartalet kan uppväga den. Jag vill uttrycka som ett önskemål att man också, när man fastställer närsamtalstaxans gräns i dessa storstadsområden, om möjligt försöker följa den utveckling som pågår. Kommuner som för några år sedan låg helt utanför storstaden har kanske nu vuxit in i den. Många sådana områden har också — jag nämnde nyss ett exempel — en stor del av sin förvaltning utanför närtaxeområdet.

Herr talman! Fru Jonäng har ställt en fråga till mig om verkningarna för Gävleborgs läns inland av förra årets tågtrafikomläggning. Ökningen av antalet resande i SJ:s expresståg har med all tydlighet visat att flertalet kunder önskar snabbare förbindelser. På lång sikt och med stora investeringar kan restiden förkortas genom höjning av tåghastigheterna. På kort sikt är restidsförkortningar däremot möjliga huvudsakligen genom minskning av antalet uppehåll och avkortning av uppehållens längd. Den nya tågtidtabellen 1968 har bl.a. gett fler och snabbare fjärrförbindelser. Genom begränsningen av antalet uppehåll har det stora flertalet resande fått kortare restider. Det är tyvärr ofrånkomligt att samtidigt enstaka försämringar har uppstått i vissa relationer med svagt trafikunderlag. Enligt vad jag har inhämtat har dock trafikomläggningen inneburit en hel del väsentliga förbättringar för den av fru Jonäng nu aktualiserade tågtrafiken, framför allt för resande till Stockholm.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. I samband med trafikomläggningen i fjol blev Gävle i stället för Krylbo inkörsporten för tågtrafiken på Norrland. Det har delvis inneburit förbättringar men också försämrade kommunikationer för inlandet. Inskränkningen av tåguppehållen är besvärande efter linjen Storvik—Ljusdal. Flera tåg stannar inte mellan Ånge och Gävle eller Krylbo. Det är långa sträckor och mycket folk berörs. Såväl län som kommuner satsar hårt på inlandet. Man bygger upp fritidsanläggningar och turistanläggningar för sommaroch vinterbruk, och man räknar med en ökad tillströmning av människor. Samtidigt gör SJ stora inskränkningar i möjligheterna för folk att på ett bekvämt sätt ta sig fram till dessa orter. Jag vill fråga: är man beredd att ge oss de tåguppehåll som vi begär och som kommunikationsministern säkerligen känner till från pressen? Är man beredd att ompröva tidtabellen så att den bättre ansluter sig till den utveckling på turismens område som har ägt rum efter omläggningen i fjol? Vi kan inom vårt område påvisa en ökad frekvens av turister. Den har varit särskilt kraftig denna vinter, och man har gått ut med särskilda utbud till Stockholm och Mälardalen. Det görs aktiva driver. Särskilt påtagligt är intresset i Mälardalen. Det spåras en tendens till att turisterna vill åka tåg, i synnerhet under veckosluten. Det är bekvämt och medför mindre bekymmer, men ett huvudvillkor är naturligtvis att det finns lämpliga tåg att åka med. Statsrådet säger att man vill ha snabbare förbindelser och det är naturligtvis riktigt. SJ:s handlande när det gäller fjärrtrafiken är föredömligt, men det står i stark kontrast till agerandet i fråga om Övrig persontrafik. Det blir sämre för orter med svagt trafikunderlag. Men hur bedöms detta underlag? Bygger man inte på gammal statistik, så att följden blir densamma som inom vårt område, nämligen en trafik som inte helt är anpassad till dagens situation? Det rör sig faktiskt inte om ensidiga ortsintressen. Om det är ett intresse för Mälardalens befolkning att åka till Hälsingland och Gästrikland borde tillfälle ges dem till det. Då fick vi också de önskade tåguppehållen. Jag skulle mycket gärna vilja inbjuda statsrådet till vår del av landet för att där framför allt ta del av utvecklingen på turismens område liksom att också höra de synpunkter och önskemål som vi anser oss ha anledning framföra.
Herr talman! Det gläder mig att fru Jonäng anser att SJ när det gäller fjärrförbindelser har fört, som hon uttryckte sig, en föredömlig politik. Å andra sidan konstaterade hon att det är sämre beställt med SJ:s intresse då det gäller lokalförbindelserna. Jag undrar om fru Jonäng ändå inte förstår att dessa två saker har ett samband med varandra. De tåg som fru Jonäng talade om är sådana som skall fortsätta genom Hälsingland och vidare långt norrut. För att bereda de delar av landet som är mera avsides belägna än Hälsingland och Gävleborgs län i förhållande till exempelvis huvudstaden möjligheter till dessa snabba förbindelser tvingas man låta en del tåg passera många stationer utan uppehåll. Här föreligger det alltså en motsättning i fråga om önskemål mellan å ena sidan dem som intresserar sig för de snabba fjärrförbindelserna och å andra sidan dem som önskar förbindelser med många uppehåll. Jag tror, fru Jonäng, att vi kan vara överens om att om vi är intresserade av att på olika sätt stödja en utveckling i de norra delarna, måste vi också ta konsekvenserna på järnvägstransporternas område så att vi kan, om jag får använda det uttrycket, närma de avlägsna delarna av landet till de centrala. Detta är ett av de syften man önskat uppnå med omläggningen av järnvägstrafiken den 12 maj förra året.